Herr talman! Det har förekommit en del sakfel i debatten. Jag betraktar dem som bockar i marginalen och skall inte vidröra fler än ett av dem eftersom herr Kilsmo noterade min huvudskakning och nämnde mitt namn. Det är faktiskt inte så att vapenfria värnpliktiga är missgynnade tidsmässigt. De värnpliktiga är uppdelade i olika kategorier — en del har längre och en del har kortare utbildningstid. De vapenfria har en av de längre utbildningstiderna, men den avviker i stort inte från andra värnpliktigas utbildningstid. Jag vet att det finns vapenfria värnpliktiga som arbetar för en förkortad utbildning, men jag har också i debatt mött sådana som har varit i djup samvetsnöd och sagt att de inte vill ta upp någon diskussion om värnpliktstiden. Det väsentliga för dem är att önskemålet om vapenfri tjänst tillmötesgås i så maximal utsträckning som möjligt. De vapenfria värnpliktiga slipper i regel repetionsövningar. Tiden för deras tjänstgöring på året är heller inte inpassad så att det är risk för att värnplikten kolliderar med deras studier, vilket ibland kan vara ett problem för andra värnpliktiga. Det är helt fel att räkna dagar och påstå att de vapenfria är speciellt missgynnade i detta avseende, ty det är de inte. Sedan tyckte jag kanske att min vän, herr Kilsmo, slog över något. Han gör ju det ibland, och det är väl charmen med honom. Han påstod att de etiska värnpliktsvägrarna var burna av något slag av kommunistisk etik. Ja, visst finns det värnpliktsvägrare som är stridslystna till tusen, och är beredda att göra vapeninsats i andra länder men inte vill tjäna det här samhället. Men det finns också de som på annat sätt befinner sig i en besvärlig situation. Detta är ett svårt problem. Tänk vad de gör det lätt för sig som försöker hänga upp samvetet på lagtext! Tänk om det vore så enkelt att det gick att lösa dessa problem med språklära, om jag får uttrycka mig så. Krigssamhället och fredssamhället är egentligen samma samhälle. Det är ju fredssamhällets resurser som krigssamhället och beredskapsapparaten vilar på. Den som absolut vill ställa sig utanför att göra en positiv insats i beredskapshänseende, han måste nästan — för att travestera en musicaltitel — stoppa världen och hoppa av. Naturligtvis är det samhällets skyldiget att maximalt respektera vissa människors betänkligheter, men det kan också vara motiverat att politikern någon gång redovisar sitt samvete. Jag är rädd för att förlänga debatten — jag vet att det inte är populärt, andra viktiga saker skall avgöras i dag — men något av en redovisning av det politiska samvetet borde också någon gång få komma fram. Jag skall försöka. Samlevnaden mellan folken kan regleras på flera sätt. Jag kan nämna tre tillstånd i förhållandet folken emellan: krig är ett, positiv fred är ett annat, vanlig fred — grundad bl.a. på försvarsansträngningar — är ett tredje. Det sämsta förhållandet är naturligtvis krig, och det bör undvikas med varje till buds stående medel. Positiv fred är givetvis något som bör eftersträvas. Med positiv fred menas ett förhållande där länderna är så integrerade, kulturellt och ekonomiskt, att krig är omöjligt. Man kan säga att det är någonting som i supermaktblockens tidevarv ligger oändligt fjärran. Men vår nordiska historia är full av krig mellan nordiska länder. För inte längre sedan än 1905, alltså under detta sekel, var det ganska nära att krig kunde ha utbrutit mellan brödrafolken i Norden. Något sådant är dess bättre nu helt uteslutet. Man kan säga att här råder en positiv fred, och det är värt att sträva efter även i andra sammanhang. Mellan positiv fred. och krig finns någonting som heter fred, grundad på andra medel, varav 'försvaret är ett. Den formen av fred har vi åtnjutit i vårt land i halvtannat sekel. Som ett medel för en sådan fred kan man tänka sig två former av försvar: den ena formen är avvärjningsförsvar och den andra är vedergällningsförsvar. Avvärjningsförsvar är naturligtvis det bästa — det är vad vi har och skall ha. Det har dock den nackdelen — om jag får uttrycka mig så — att det kräver mycket folk. Eftersom jag betraktar ett avvärjningsförsvar som den bästa formen av försvar, hoppas jag verkligen att så många som möjligt i samtal med sina samveten skall finna det möjligt att göra värnplikt. Om så många som möjligt eftersträvar detta, underlättas samhällets möjligheter att visa maximal hänsyn till dem som samvetsmässigt befinner sig i en särskilt svår situation. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Den föreliggande motionen är intressant, och det ligger mycket arbete bakom den. Motionärerna tror att övergång till eldrift av bilar är ett sätt att i praktiken komma till rätta med luftföroreningsproblemet. Utskottet avstyrker motionen, och jag tror att utskottet gör alldeles rätt i det. Det är få ämnen man vet så mycket om som just elektrisk drift av bilar, och framstående tekniker som jag haft kontakt med anser den elektriska bilen helt orealis tisk. Om man skall lyckas, måste man få fram ett system med trådlös överföring av elektrisk energi, då man för närvarande inte kan förutse någon rimlig lösning av batteriproblemet. Batterierna är för tunga, och man kan heller inte köra någon längre sträcka med dem. Det hade nog varit mer realistiskt om motionären satsat på atomdrivna bilar. I utskottets utlåtande berör man emellertid grundfrågan om luftförorening från bilar ur mycket vidare synpunkter, och det är i den frågan, herr talman, som jag vill göra några kommentarer. När det gäller dieselmotorerna redovisas i utskottsutlåtandet att vi fått vissa nya bestämmelser, bland annat om plombering av insprutningspumpen. Dessa bestämmelser är förvisso ett steg i rätt riktning. Vi vet ju att många dieselbilförare trodde att effekten skulle avsevärt ökas om man ökade bränsleinsprutningen. Detta torde dock tekniskt sett vara felaktigt. Dieseldriften är mycket mera miljövänlig än bensindriften när det gäller koloxidutsläppet. Enbart detta skulle vara ett skäl för en mera allmän övergång till dieseldrift av personbilar. För närvarande finns, såvitt jag vet, på den svenska marknaden bara två personbilsmärken med dieseldrift. När det gäller koloxiden kan man alltså konstatera, att mycket skulle stå att vinna med en mera allmän övergång till dieseldrift. Jag tror att det skulle vara av värde om de ansvariga myndigheterna tog upp denna fråga med våra svenska bilfabrikanter, som har en dominant ställning på den svenska marknaden, och även med importörerna. Det finns emellertid, herr talman, ytterligare ett problem när det gäller dieseldriften, och det är den typ av bränsle man använder. Transportföretaget inom Storstockholmsregionen har numera gått över till s.k. lätt bränsle, och motivet härför har varit uteslutande miljöfrågorna och luftföroreningarna. Det är ju så, att bensinens andra problem, förutom koloxiden, är blyet. Dieselbränslet orsakar mindre koloxidproblem men har ett annat, nämligen svavelhalten. Storstockholmsföretaget har sedan någon tid helt gått över till s.k. lätt bränsle, d.v.s. närmast flygfotogen i stället för dieselolja, för bussarna. Detta bränsle innehåller 5 promille svavel mot 3 1/2 procent, eller 35 promille, i vanlig dieselolja. Det lätta bränslet är någon ettöring dyrare per liter, men vi har nu kommit till den punkt när vi i det svenska samhället är beredda att satsa ekonomiskt på varje liten miljöförbättring. En mycket lätt åtgärd, som omedelbart skulle bidra till bättre luft i vårt samhälle, skulle vara att obligatoriskt föreskriva att endast s.k. lätt dieselbränsle skulle få säljas. Med dessa ord, herr talman, har jag försökt framhålla två möjliga åtgärder för att betydligt minska luftföroreningarna från bilarna: dels en mera allmän övergång till dieseldrift, dels ock en obligatorisk föreskrift om att endast lätt dieselbränsle får användas.

Herr talman! Luftföroreningen genom bilarnas avgaser omfattas inte av reglerna i den nya miljöskyddslagen, eftersom denna bara gäller störningar av olika slag från fast egendom. I den allmänna miljödebatten har emellertid frågan om bilavgasernas hälsofarlighet blivit alltmer uppmärksammad. Hälsofarligheten beror, såvitt man vet, framför allt på att bilavgaserna innehåller koloxid, kolväten, nitrösa gaser samt en tjärprodukt, benpyren, som uppstår vid ofullständig förbränning. Härutöver innehåller avgaserna ungefär 200 olika ämnen, vilkas verkan vi inte vet så mycket om. I detta sammanhang vill jag särskilt fästa uppmärksamheten på den risk som enligt många experters mening föreligger för att en del ämnen i bilavgaserna skall framkalla lungcancer — främst gäller det den tjärprodukt jag nyss nämnde. Mycket tyder på att bilavgaserna är en av orsakerna till den markanta ökningen under senare år av antalet lungcancerfall i Sverige. I detta sammanhang är det intressant att konstatera att antalet lungcancerfall i förhållande till folkmängden år 1965 — det senaste år för vilket jag kunnat erhålla statistiska uppgifter — var drygt tre gånger så stort i de tre största städerna i vårt land som på landsbygden. Det är alltså en mycket betydande övervikt för de största städerna när det gäller lungcancerfallen. Visserligen kan väl här en del andra faktorer också spela in. Tobaksrökning är kanske något vanligare i de tre största städerna än i landet i övrigt, och även oljeuppvärmningen spelar naturligtvis en roll. Jag vill inte påstå att det är vetenskapligt bevisat att den stora frekvensen av lungcancer i de tre största städerna har samband just med bilavgaserna, men det har gjorts en del intressanta rön vid experiment med försöksdjur. Man smittade ett antal möss med influensavirus och sedan — lekmannamässigt uttryckt — sprutade man outspädda bilavgaser på dem. Då fick dessa möss lungcancer. Det är klart att forskningsresultat när det gäller djur inte utan vidare kan överflyttas på människor och att sådana resultat ofta är svårtolkade, men så mycket kan sägas att det finns en risk för att bilavgaserna i viss utsträckning är cancerframkallande. Men även om vi bortser från detta, medför bilavgaserna så många hälsorisker genom svavlet, blyet och mycket annat att särskilda motåtgärder är påkallade. I reciten till utskottsutlåtandet lämnas en mycket intressant och belysande framställning beträffande dessa hälsorisker, och jag skall därför inte här uppehålla mig vid dem. Men jag anser att slutsatsen bör vara, att det är en angelägen uppgift att motverka de luftföroreningar som bilavgaserna skapar. Det är också med tillfredsställelse jag konstaterar, att utskottets skrivning är välvillig mot min motion om åtgärder för att främja övergång till elektrisk drift av bilar. Utskottet uttalar att det har en klart positiv inställning till motionens syfte. Jag har inte heller någon invändning mot vad utskottet yttrar om möjligheterna att förbättra situationen i fråga om luftföroreningarna genom trafikreglering, stadsplaneringsåtgärder och en ökad satsning på snabba och bekväma kollektiva trafikmedel. De skärpta bestämmelser om avgasrenare på bilarna som utfärdats under de senaste åren har naturligtvis också en positiv verkan. Men jag tror inte att man helt kan lösa problemet genom de angivna åtgärderna. Effekten av den förbättrade avgasreningen kommer sålunda av allt att döma att ganska snart ha gått förlorad genom att antalet bilar stadigt ökar. Det kan inte vara rimligt att vi i längden skall finna oss i att luften i våra större städers centrala delar inte bara är illaluktande och obehaglig på annat sätt utan också medför hälsorisker. Därför behövs det enligt min mening radikala åtgärder för att motverka luftföroreningar genom bilavgaserna. Min slutsats av vad jag nu har sagt är att det på teknikens nuvarande ståndpunkt bara finns ett effektivt sätt att eliminera de hälsorisker som bilavgaserna medför, nämligen att radikalt begränsa användningen av förbränningsmotorer, åtminstone i de större städernas centrala delar. En metod att uppnå detta är att främja övergången till elektriskt drivna bilar. även andra miljövänliga framdrivningsmedel än elektricitet kan naturligtvis tänkas, och de bör givetvis fritt få konkurrera med elbilarna. Den mest realistiska lösningen inom räckhåll är kanske att godtaga även en s.k. hybridbil, eller något vackrare uttryckt, allbil med såväl elmotor som förbränningsmotor. Något förenklat uttryckt kan man säga att en sådan allbil är avsedd för eldrift inom tätt bebyggda områden, där förbränningsprodukter inte bör få släppas ut, medan den i övrigt framdrivs på konventionellt sätt med bensinmotor. Arbetet på att konstruera en sådan bil pågår bl.a. i Amerika. Jag tror att det finns utsikter att även vår inhemska bilindustri skulle kunna frambringa sådana bilar. Nu nämnde herr Berglund i sitt anförande att han hade talat med framstående tekniker, som påstår att elbilen är helt orealistisk. Jag vet att mycket stora svårigheter är förenade med konstruktionen av en konkurrenskraftig elbil. Men för att något bemöta herr Berglunds, som jag tycker, väl generella påstående vill jag läsa upp ett meddelande som jag har fått från Svenska elverksföreningen och som rör elektriska bilar. »Enligt styrelsens och arbetsgruppens uppfattning» — det är alltså fråga om föreningens styrelse och en arbetsgrupp som den har tillsatt — »är det angeläget att redan på basis av nuvarande teknik, t.ex. i fråga om ackumulatorer, få till stånd en begränsad tillverkning av elbilar och att få dessa insatta i praktisk drift. Härigenom skulle det bli möjligt att för en större allmänhet demonstrera elbilens främsta företräden — tyst och luktfri drift utan farliga avgaser — samtidigt som industrins intresse för en vidare utveckling skulle stimuleras.» Jag vill även erinra om att det t.ex. i England finns 20 000—25 000 elektriska bilar i praktisk drift. Vidare arbetar General Motors i Amerika sedan flera år på att konstruera en allbil. Företaget lär räkna med att om några år ha sin konstruktion färdig.

Dessutom skisserar man en ytterligare utveckling längre fram i tiden. I en artikel i ERA — en tidskrift som utges av Föreningen för elektricitetens rationella användning — skriver överingenjör Sture Colding i Stockholm bl.a. att av de större tekniska problemen med elbilar återstår ett, nämligen livslängden hos zink-luft-batteriet eller vikten hos blybatteriet. Det förra bör nog ej betraktas som »science fiction», som representanten för en större biltillverkare uttryckte sig i radio nyligen, framhåller herr Colding vidare. Ett försöksexemplar finns redan i drift i Sverige. Utskottets hemställan innebär att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd, eftersom Kungl. Maj:t nyligen tillsatt en utredning om kontroll av miljöfarliga produkter m.m. och denna utredning kommer att behandla också frågan om användningen av sådana drivmedel för bilar som kan vara farliga för miljön. Orsaken till att jag inte kan ansluta mig till utskottets hemställan är att den nämnda utredningen har så många andra angelägna och brådskande uppgifter att syssla med att jag är rädd att frågan om bilavgaserna inte kan bli behandlad förrän om ganska lång tid. Dessutom ligger väl frågan om bilavgaserna något vid sidan av problemet med de miljöfarliga produkter som industrin i viss utsträckning tillverkar och som försäljs på marknaden för helt andra ändamål. Jag tror att det är viktigt att vi så snart som möjligt tar ställning till problemet om bilavgaserna. Ett eventuellt förbud mot förbränningsmotorer på fordon i tätorterna kan uppenbarligen inte genomföras utan en ganska lång övergångsperiod. Man måste konstruera eldrivna fordon, man måste få i gång tillverkningen, och redan befintliga fordon kan inte utan vidare förvisas från tät orterna. Men just för att övergångsperioden inte skall behöva bli alltför lång är det angeläget att ta principiell ställning så fort som möjligt. Ett principiellt ställningstagande skulle kunna stimulera vår bilindustri att satsa på en konstruktion av miljövänliga bilar. Ju längre tid som behövs för att genomföra en åtgärd, desto viktigare är det att sätta i gång med förberedelserna och planeringen snarast möjligt. Jag har därför i min reservation hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär en särskild utredning om lagstiftning för att främja en övergång till eldrivna bilar. Om utredningen skall ske inom kanslihuset eller på annat sätt är en fråga som jag anser bör överlämnas till Kungl. Maj:t att bedöma. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.
Herr talman! Först bara en allmän deklaration. Tredje lagutskottet är intresserat av att söka göra hela vår miljö så ofarlig som möjligt. Vid behandlingen av en rad frågor har utskottet visat att det går på en positiv linje när det gäller att åstadkomma förbättringar i detta avseende. Beträffande den nu föreliggande frågan understryker utskottet i sitt yttrande att luftföroreningarna utgör ett allvarligt problem och att avgaserna är svåra i tättbebyggda samhällen, särskilt i storstäderna. Utskottet är positivt inställt till att man skall försöka att så mycket som möjligt eliminera skadeverkningarna av de föroreningar som bensinoch oljedrivna fordon medför. Utskottet anvisar också vissa vägar genom att påpeka möjligheten av ökad satsning på den kollektiva trafiken. Genom trafikoch stadsplanerande åtgärder kan man även åstadkomma förbättringar i önskvärd riktning. Vidare kan ändringar i lagstiftningen leda till förbättringar, t.ex. nya regler för bilavgasernas verkningar. Man kan med andra ord tvinga bilindustrin till att åstadkomma förbättrad rening av avgaserna. Det har ju också gjorts en hel del från regeringens och riksdagens sida genom förslag vid olika tillfällen, som riksdagen enhälligt har antagit och som medfört förbättringar i olika avseenden. Således har bl.a. AB Atomenergi fått i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete under en expertgrupps ledning, och det arbetet pågår. Vidare har, som herr Berglund påpekade, införts vissa bestämmelser om plombering av bränsleinsprutningspumpen, för att ta ett annat exempel. Riksdagen har under de senaste åren antagit ytterligare ett par förslag som nu praktiskt genomförs i vårt land. Det är klart att elbilarna skulle vara bra ur miljöskyddssynpunkt. Det vill jag gärna instämma med herr Ernulf i, och det råder inga delade meningar på den punkten. Vad det råder delade meningar om är möjligheten att inom en överskådlig framtid kunna realisera tanken att få fram elbilar som kan drivas inte bara någon eller ett par mil utan en längre sträcka. Så länge vi inte har elbilar som kan gå längre sträckor finns det inte heller möjlighet att få till stånd en lagstiftning av den innebörd som herr Ernulf föreslagit. Detta betyder inte att vi inte vill satsa på utveckling och forskning på detta område. Tvärtom rekommenderar vi att så sker. Staten satsar, som jag redan har erinrat om, en hel del på sådan forskning. Utvecklingsbolaget har sålunda gripit sig verket an med att utveckla elbilar och batterier, och vi väntar med intresse på att man så småningom skall kunna nå resultat på det området. Staten har alltså inte lämnat något oförsökt. Därför anser jag att den syn på hela denna fråga som utskottet har är väl underbyggd och att det i dag inte går att komma längre. Utskottet har också sagt att den utredning som har tillsatts beträffande miljöfarliga produkter som en av sina arbetsuppgifter måste ha att titta även på detta område. Reservanterna säger att de vill ha två motorer i sin allbil, en för eldrift och en för bensindrift, d.v.s. den ena motorn skall kunna användas när man kör inne i tätorterna, medan den andra skulle användas för långfärder. Uppriktigt sagt, herr Ernulf, tror jag inte på den allbilen. I varje fall tror jag inte att den kan bli verklighet inom överskådlig tid, därför att dels är det fråga om kostnader, dels fråga om att utveckla den så att den inte bara blir en önskedröm utan får något av realism över sig. Visst lever vi i en värld där den tekniska utvecklingen går med snabb fart, och jag tror inte att det finns några gränser i det avseendet. Herr Ernulfs önskemål kan måhända så småningom förverkligas. Efter vad vi nu kan se finns det dock ingen chans att nå dithän under vad jag skulle vilja beteckna en överskådlig tid. Herr Berglund hade ett intressant inlägg i vilket han redogjorde för synpunkter som jag tror är riktiga. Jag tror i likhet med honom att vi genom att allmänt övergå till lättare dieseloljor skulle kunna åstadkomma åtskilligt. Det är en av de vägar som man får pröva. Här får man gå fram på olika avsnitt för att nå bästa möjliga resultat. Vår tanke är att miljön skall göras så hygglig som möjligt både i våra städer och annorstädes. Jag är fullt medveten om att den täta biltrafiken i tätorterna, framför allt i storstäderna, är ytterst besvärlig. Därför bör vi inte försumma att göra så mycket som är möjligt på detta område. När utskottet säger att det inte tror att en utredning skulle vara vägen att lösa problemen anser vi att det finns väl underbyggda motiv för detta påstående. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har naturligtvis med tillfredsställelse noterat den positiva inställning som utskottsmajoriteten har till önskemålet att få bättre luft i storstäderna. Jag tycker emellertid att man, genom den åtgärd som reservanterna föreslår, något mer skulle påskynda utvecklingen i önskvärd riktning än om man, som utskottsmajoriteten föreslår, hänvisar motionen till en utredning som kommer att syssla med en mängd andra frågor och som förmodligen först om ganska lång tid kan ta itu med bilavgaserna. Herr Göran Karlsson säger att våra meningar är delade framför allt i fråga om möjligheterna att inom en överskådlig framtid få elektriska bilar som kan drivas även längre sträckor. Det är kanske inte så stor skillnad mellan våra åsikter därvidlag. Jag tror att det kommer att ta rätt lång tid innan man kan få elektriska bilar, som kan drivas så långa sträckor att man kan fara runt hela landet enbart på elektrisk motor. Av denna anledning anser jag att vi bör godta den s.k. hybridbilen eller allbilen med såväl elektrisk motor som bensinmotor. Men herr Karlsson tror inte att man inom överskådlig framtid kan få fram någon sådan bil. Jag vill ändå nämna att General Motors för en tid sedan presenterade 26 miljövänliga experimentbilar, fullt körklara. De fordonen har såväl elektrisk motor som bensinmotor. De är inte färdiga för storproduktion ännu, men de finns alltså som experimentbilar. Inom General Motors har man sysslat rätt länge med denna fråga och har räknat med att få fram säljbara bilar om några år — kanske fem år eller möjligen ännu tidigare. Litet grand förvånade mig herr Karlssons skepsis mot möjligheten att få fram elektriska bilar. Staten har ändå satsat på ett arbete inom Kalmar Verkstads AB just i detta syfte. Orsaken till att staten lägger ned mycket pengar på detta projekt är väl att staten verkligen hoppas att det skall ge resultat. Det är riktigt att man i Kalmar framför allt satsar på fordon för distributionstrafik, d.v.s. den s.k. El-Tjorven, av vilken man har ett par exemplar färdiga. Men man har också samarbete med tillverkare av batterier i syfte att få fram mer ändamålsenliga sådana. Jag tror inte att man skall underskatta den betydelse för den fortsatta utvecklingen som ett ställningstagande från riksdagen har. Om statsmakterna säger ifrån att de vill ha en begränsning av bilavgaserna i städernas centrala delar kommer det att bli en stimulans såväl för den industri som drivs på statligt initiativ som för den privata industrin att arbeta på detta. Med de ganska goda resultat man nått både i utlandet och i Sverige tycker jag att det vore önskvärt om man kunde driva frågan hårdare än utskottsmajoriteten vill göra.
Herr talman! Om man kunde lagstifta om en snabbare utveckling på området skulle jag också kunna gå med på det. Men här är det fråga om teknisk utveckling, och även om man har stor tilltro till teknikens möjligheter kan ju inte en lagstiftning i detta fall tvinga fram en snabbare utveckling på elbilområdet. Herr Ernulf säger själv att staten har satsat på Kalmar Verkstads AB för att där försöka åstadkomma både bilbatterier och eldrivna bilar. Ja, det är precis vad vi säger, så jag tycker att herr Ernulf i sitt senaste anförande talade mer för utskottets förslag än för sin egen tankegång om lagstiftning. Här har ändå samhället via de resurser vi har att påskynda utvecklingen försökt göra så mycket som möjligt. Men man kan som sagt inte åstadkomma någonting bara genom att sätta till en utredning och säga att nu skall det ordnas någonting. Man skall ge ekono miska möjligheter för forskarna att på teknisk väg försöka åstadkomma förbättringar, och det är vad som skett. Det blir inte radikalare, herr Ernulf, bara därför att man skulle sätta till en utredning. Snarare är det väl risk för att den utredningen skulle sitta och diskutera och att det inte gjordes någonting under den tiden. Herr Ernulf tog också upp frågan om det arbete som General Motors har gjort. När man inte ens i Amerika med de väldiga tekniska resurser man där har på området har kunnat komma längre än att man har några bilar på experimentstadiet, så är det väl ingen som tror att vi genom en svensk lagstiftning skulle kunna tvinga fram en snabbare utveckling på det här fältet. Även om ambitionen är aldrig så behjärtansvärd — vi är överens på den punkten, herr Ernulf — tror inte jag att man via en lagstiftning kan påskynda detta arbete. Från dessa utgångspunkter vågar jag säga att den linje som utskottet har valt är realistisk och leder framåt. Jag tror inte att herr Ernulfs förslag om lagstiftning skulle föra saken ett tuppfjät framåt.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att herr Karlsson inte tror att jag menar att man skall lagstifta att nu skall det finnas elektriska bilar, och så kommer sådana hux flux fram. Det har jag naturligtvis inte sagt. Men herr Karlsson säger att majoritetens linje att överlämna frågan till miljöproduktutredningen leder framåt till den rätta lösningen, medan reservanternas förslag, att man i en särskild utredning — gärna inom departementet — klarar upp vårt ställningstagande till frågan om avgaserna, inte är realistiskt. Jag tror det är svårt att hävda att man för en fråga fortare framåt genom att lägga den hos en utredning som inte hinner syssla med den på några år, än genom att man tar upp den direkt i departementet. Det är alltså skillnaden mellan våra förslag. Jag tror fortfarande att det är viktigt att statsmakterna säger ifrån att vi vill ha förbränningsmotorerna i deras nuvarande skick bort från stadskärnorna och att vi, så snart de tekniska förutsättningarna föreligger, är inställda på att vidta åtgärder i den riktningen. Säger vi det klart och tydligt, ger vi en stimulans att skynda på arbetet med de tekniska konstruktionerna.

Herr talman! Jag har ett förflutet i detta ärende, vilket gör att jag inte kan stillatigande låta saken passera. Jag har i Europarådets kulturkommitté delta git i behandlingen av frågor om vattenvården och i någon mån medverkat i tillkomsten av den europeiska vattenvårdsstadgan som undertecknades i Strasbourg den 9 maj 1968. Samtidigt gick startskottet till en allmän europeisk vattenvårdskampanj. Den kommer att kulminera 1970, som blir europeiskt naturvårdsår. Initiativtagaren var en eldsjäl, belgaren Housiaux. Jag har också varit ordförande i den svenska nationalkommittén för den europeiska vattenvårdskampanjen, vilken kommitté den 20 mars i år anordnade en konferens här i riksdagshuset om vatitenvården under deltagande av ett stort antal riksdagsmän. Mot denna bakgrund kan jag inte underlåta att säga några ord. Vattnet är förutsättningen för allt liv. Människan har dess värre stora försyndelser på sitt samvete gentemot moder jord. En av de värsta försyndelserna är onekligen vattenförstöringen. Inte minst har vattenklosetterna mycket på sitt samvete, om uttrycket tillåtes. Alla tillhör syndabockarnas stora skara: staten, kommunerna, industrierna, lantbruket och enskilda. Civilisationen har här blivit sin egen fiende. Statsmakterna har sitt ansvar. Det måste medges att alla vi syndare inte agerar i berått mod. Vi har tidigare inte förstått bättre, inte förstått vad som hänt och vad som håller på att hända. Men, dess bättre, andarna har nu börjat vakna. Vi inser problemets vidd. Det gäller nu att driva en aktiv vattenvård under hela folkets medverkan. Vattnet i våra sjöar, älvar och åar, i Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerack måste vara rent. Vi har fått ett naturvårdsverk, och vi måste aktivera samhällets insatser. Det är utifrån dessa perspektiv som de föreliggande motionerna av fru Hultell i denna kammare samt av fru Sundberg och fru Mogård i andra kammaren måste ses. Motionärerna är ute i ett angeläget ärende, om de också agerar på ett begränsat avsnitt. I motionen hemställs att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om föreskrifter, som ålägger fabrikanter av tvättoch rengöringsmedel att på förpackningen deklarera halten av fosfat. Tredje lagutskottet anser i likhet med naturvårdsverket och kemikontoret att det är tveksamt om en dylik deklaration av fosfathalten skulle få någon större betydelse ur naturvårdssynpunkt. Det låter sig säga. Andra remissinstanser har varit mera positiva till motionernas syfte. Jag skulle tro att en deklaration på tvättmedelspaketet i detta fall kan ha sin betydelse. Men kanhända bör en annan väg väljas. Det finns kanske bättre metoder. För att få till stånd en större insats krävs ett aktivt samarbete mellan konsumenter, myndigheter och näringslivet. Ett omfattande forskningsarbete pågår hos tvättmedelstillverkarna själva, vilka säkerligen gör allt vad på dem ankommer för att finna en positiv lösning som tillgodoser miljövårdens krav. Industrins bekymmer på denna punkt måste ses med förståelse. Jag tycker å andra sidan att lagutskottet trots sitt sympatiuttalande ställt sig alltför negativt till motionerna som avstyrkts. Jag tycker att det skulle varit trevligare om utskottet visat större förståelse, något som innebär ett engagemang, en positiv nyansering. Därför skulle jag vilja ställa ett eget yrkande, nämligen att motionerna I: 349 och II:401 måtte överlämnas till den sittande utredningen rörande kontroll av miljöfarliga produkter m.m. för övervägande vid fullgörandet av dess uppdrag.

Herr talman! Mot herr Jacobssons allmänna synpunkter på miljöfrågan har jag ingenting att erinra, utan där står vi på samma ståndpunkt. Men när vi kommer in på det som utskottets utlåtande handlar om, kan jag inte va ra riktigt lika positiv som herr Jacobsson, detta närmast med hänsyn till yttranden och remissvar från de myndigheter som tredje lagutskottet tillfrågat. Naturvårdsverket har i sitt svar sagt ifrån att det givetvis inte är halten av fosfat som är av betydelse i sammanhanget, utan det är fosfatmängden i tvättluten. Denna är också beroende på doseringen som varierar allt efter olika typer av tvättmedel, vattnets hårdhet 0.S. Vv. Ingen skall tro satt naturvårdsverket skulle ha något emot att man vidtar åtgärder för att förbättra miljön. Men varken verket eller andra remissinstanser tror på möjligheten att man via dessa i motionerna föreslagna ändringar skulle kunna åstadkomma några förbättringar. Sveriges kemiska industrikontor anför att deklarationen av fosfathalten i tvättmedel egentligen helt skulle sakna betydelse. Konsumentinstitutet anser för sin del att det, om man inte kan lösa frågan på frivillig väg, kan vara anledning att påbjuda en innehållsdeklaration. Det är det mest positiva som har sagts. Men alla instanser som har yttrat sig har inte den tilltron till etiketten och vad innehållet på den betyder när det gäller att upplysa folk som köper tvättmedel. Utskottet har ingenting emot att man försöker åstadkomma «miljövänligare tvättmedel, men utskottet menar att det är rimligare att samhället bevakar detta samt att vi inte löser problemet genom att sätta en varudeklaration på etiketten. Herr Gösta Jacobsson ansåg att utskottet var alltför negativt och att det hade varit trevligare om vi hade ställt oss mer positiva. Ja, herr Jacobsson, det vet vi alla då vi motionerar att det är trevligare om utskottet tillstyrker våra motioner. Men dessvärre är det väl ofta så att motionerna är av den arten, även om man tar upp i och för sig intressanta och viktiga spörsmål till behandling, att de inte kan bifallas.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

Herr talman! Detta utlåtande har tillkommit med anledning av motioner av fru Lindström m.fl. i denna kammare och fru Eriksson i Stockholm m.fl. i andra kammaren och gäller en stavningsreform. Det är intressant att studera remissyttrandena. Både skolöverstyrelsen och Sveriges lärareförbund har en radikal syn på en stavningsreform och anser i sina remissyttranden att tiden är mogen att nu göra en omfattande översyn av stavningsreglerna. Svenska akademien hävdar däremot, med erinran om det värdefulla som skedde på det nordiska rättskrivningsmötet för hundra år sedan och med visst beklagande av reformen 1906, att någon ändring inte bör ske. Språkutvecklingen i vårt land ger faktiskt anledning till uppmärksamhet, och frågan om en reform av stavningsreglerna är aktuell. Givetvis kan man säga att någon genomgripande reform, som leder fram till full ljudenlighet, inte är eftersträvansvärd och inte heller önskvärd. Man kan emellertid inte införa en stavningsreform utan att resultatet blir ökad ljudenlighet. Givetvis bör skriftspråket utgöra en broms på språkutvecklingen. En svensk författare har talat om »hur trängd sagan blivit och hur förorenad ordens ström har blivit av slang och smuts» — — — Avsikten kan naturligtvis — med tanke på dialekt och slangspråk — inte vara att vi skall övergå till helt ljudenlig stavning. Frågan bör dock uppmärksammas. Både utskottets majoritet och dess minoritet, som jag tillhör, har den uppfattningen. I reservationen sägs att inget organ i dag har som sin uppgift att göra en sådan översyn som begärs i motionerna. Uppdraget borde kunna lämnas till de organ, statliga eller inte statliga, som svarar för språkvård och pedagogisk utveckling. För att ännu en gång återgå till ljudenligheten förmodar jag att en av anledningarna till att utskottet varit delat är att man varit rädd för att det skulle kunna bli svårigheter vid anknytning till främmande språk och ett internationaliserat ordförråd. Man har också varit rädd för att en bättre överensstämmelse mellan de nordiska språken inte skulle kunna uppnås. Sådana svårigheter borde kunna överbryggas, även om man gör en Översyn av stavningsreglerna. En sådan översyn kunde ju göras i samråd mellan t.ex. de nordiska språknämnderna. Utskottets majoritet går på avslag av motionerna och säger i slutet av sin skrivning: »Utskottet anser sig kunna förutsätta att skolöverstyrelsen tar de initiativ i stavningsfrågan vartill detta arbete och undervisningens krav i övrigt kan föranleda.» Men i reciten på sS. 5 skrivs om behandlingen av detta ärende år 1943: »Utskottet erinrade slutligen om att frågan om modernisering och förenkling av rättskrivningsnormerna redan underställts Kungl. Maj:ts prövning genom framställning från folkskollärarkårens skriftspråkskommitté.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Jag tror det var Harry Martinson, som i något sammanhang talade om »kungen av eng-ljudet och prinsen av sje-ljudet». Som tekniker och därmed utåt sett representant för det rationella och kallt pragmatiska tänkandet borde jag väl närmast ansluta mig till motionärernas krav på en översyn av de nuvarande stavningsreglerna i syfte att få fram en ljudenlig stavning. När jag emellertid inte vill ansluta mig till fru Erikssons i Stockholm reservation, vilken biträtts av några av mina partikolleger, så är det av erfarenhetsskäl. Självfallet vore det olyckligt om talspråket och skriftspråket skulle utveckla sig vart för sig och kanske gå olika vägar, avskärma sig från varandra. Men förutom en sådan utveckling på det, skall vi säga horisontella planet eller nutidsplanet, så har vi en vertikal utveckling, på djupet eller tidsmässigt. Jag har för ett par årtionden sedan, då det inte fanns så mycket till övers vare sig av pengar eller intresse för miljöoch naturvård, sökt hävda följande tanke. I och med höjd levnadsstandard, genom avlastning av det tunga arbetet, ökad produktion och ökad fritid, måste intresset mer och mer rikta sig utåt mot naturen och krav ställas på en människovänligare miljö, som vi därför måste se om i god tid. Jag tror mig ha blivit sannspådd. På samma sätt tror jag den ökade standarden och framför allt fritiden kommer att rikta intresset mer och mer mot kunskapen om det som varit, om förfäderna, om deras levnadsförhållanden, om deras tänkesätt och om deras litteratur. Jag har några gånger haft förmånen att få hjälpa människor med att forska om sina förfäder. En erfarenhet har jag bl.a. därvid fått. När det gäller handskrifter går det en gräns för amatörens läsförmåga när man kommer så långt tillbaka i tiden — till omkring skiftet mellan 1700 och 1800-talen — att de skrivkunniga i landet använde tyska eller tyskinspirerade skrivtecken. Utan specialstudier går där en läsgräns. Många av våra välut bildade ungdomar vägrar t.o.m. att läsa tryckta handlingar och böcker med vad man kallar psalmboksstil. Detta har kanske inte direkt med stavningen att göra. Men om man låter skriftspråkets anpassning till talspråket ske för snabbt och radikalt, kan man på samma sätt råka ut för att det nystavade skriftspråket avviker så mycket från de föregående generationernas skriftspråk att man har svårt att läsa det gamla eller att man finner språket så ålderdomligt att man förlorar intresset för det. Därtill kommer svårigheten att slå fast vilket som är det nya riksspråket, ty trots radio och television varierar talspråket rätt mycket mellan olika delar av landet, framför allt när det gäller uttalet, och det är ju just uttalet, ljudenligheten som motionärerna vill ha som norm för stavningen. Alla vet hur mycket lättare det är att läsa nordisk litteratur än t.ex. att höra och förstå en heldansk teater eller ett danskt föredrag. Av detta och andra värderingar drar jag således den slutsatsen att man bör vara synnerligen försiktig när man moderniserar skriftspråket. Kanske kan man på kort sikt göra det enklare för barnen, om de får stava och skriva lika slarvigt som många av dem talar. Men på längre sikt gagnar man säkerligen varken dem eller vården av vårt ganska rena och enhetliga taloch skriftspråk. Av denna anledning yrkar jag bifall till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 51 såsom varande det som bäst tillvaratar de synpunkter jag velat göra mig till tolk för. Herr talman! Jag började med att citera Harry Martinson. Under några år har jag haft min verksamhet där nere i Blekinge på gränsen till Skåne, där Harry Martinson framlevat sin barndom. Jag har därför inte kunnat undgå att intressera mig för hans utveckling. Få har haft en så fattig start. Jag skall inte relatera hans utveckling från övergivet, bortauktionerat = fattighusbarn över olika erfarenheter som sjöman och luffare och en som drabbats av sjukdom till klarhet och nu ledamotskap av Svenska akademien. Skulle jag önska något i samband med denna motionsbehandling vore det att vi vårdade vårt svenska språk på samma varsamma sätt som Harry Martinson — han har i sitt skriftställeri lyckats hålla språket klart och skönt och skapat språkliga nybildningar som på ett naturligt sätt kunnat växa in i ett levande språk.

Herr talman! Herr Skårman talade här av erfarenhet när det gällde stavningen, Jag vill anmäla att jag också har en viss erfarenhet som sträcker sig 40 år tillbaka i tiden, när jag började som lärare i en fyrklassig B2-skola uppe i skogsbygden.

Detta bestick skulle liksom är vanligt med ett bestick innehålla tre delar: att kunna läsa, skriva och räkna. Döm om min häpnad, när jag fann att rättskrivningen i denna skolform tog sex till åtta lärartimmar i anspråk i veckan! Det blev inte så värst mycket över till undervisning på detta sätt. Herr Skårman får förlåta mig, om jag inte fullt delar hans uppfattning om pietet mot det gamla och om möjligheten att lära barnen läsa gamla texter och gammal stil. Det finns faktiskt andra saker som trängs på schemat och som kanske är nödvändigare i våra dagar. Det förvånar mig mycket att man inte just på detta område har försökt att rationalisera. och de ymnigt förekommande undantagen är kanske flera än någon här föreställer sig. I en gammal rättskrivningslära, som jag letade fram häromdagen, har jag funnit att för fem olika ljud och två ljudsammansättningar har svenska språket inte mindre än 58 olika sätt att stava. Det är inte så litet. Rekordet innehas av j-ljudet, som stavas på 18 olika sätt. Sje-ljudet ligger inte långt efter med 15 olika sätt, enligt vad jag kunnat finna. Den stora svårigheten när det gäller att lära eleverna rättskrivning utgör emellertid medljudens dubbelteckning. Jag hade i min första undervisningsavdelning en gosse i fjärde årskursen som hette Johan och var en duktig och begåvad pojke. Han läste bra, han kunde på ett utmärkt sätt redogöra för läst text, han skrev utmärkta uppsatser och var för övrigt mycket duktig, men han kunde inte lära sig stava. Det var fel på hans visuella minne. Han kunde inte se orden för sig. Jag flyttade från skolan efter två år. Han stannade och blev så småningom färdig med sin skolgång. Jag träffade honom i höstas, då jag besökte den kommun där han numera är verksam som framstående kommunalman, något av kommunalråd. Han blev glad när jag kom och hälsade på honom på kommunalkontoret. Han visade mig bl.a. en utredning som han hade gjort om kommunens sociala verksamhet. Jag läste den och fann att det var en mycket bra utredning, men till min fasa såg jag att spåren av min undervisning hade försvunnit. Det gamla tragglandet om att »alltid stavas alltid med två 1» och »aldrig stavas aldrig med två 1» tycktes inte ha gått in i hans huvud. Nåja, Johan klarade sig i alla fall. Man lägger väl inte heller samma vikt vid stavningen nu som man gjorde för 40 år sedan. Det retade mig mycket att jag måste ge Johan ett lågt betyg i svenska därför att han inte kunde stava. Svenska akademien har yttrat sig över motionen. Om denna motion inte har varit till någon annan nytta, har den åtminstone berett akademien glädje. Den har fått åberopa det präktiga rättsskrivningsmötet för 100 år sedan och dessutom fått tillfälle att än en gång bryta staven över Fridtjuv Berg och hans rättsstavningsreform för snart 65 år sedan. Svenska akademien har inte ofta sådan glädjeämnen. Svenska akademien har läst motionen på ett sätt som inte är hedrande för akademien. Den påstår att i motionen föreslås en ljudenlig stavning. Det kan man nog komma till, om man läser motionen med en ensidig inställning, men så är inte meningen. Såsom tydligt framgår av den av fru Nancy Eriksson m.fl. lämnade reservationen vill vi få en översyn och en förenkling av den svenska stavningen, alltså inte en helt ljudenlig stavning. Någonting sådant kan man naturligtvis aldrig komma fram till. Jag vill i detta fall åberopa att de två stora och verkligt kunniga remissorganen, nämligen skolöverstyrelsen och Sveriges lärarförbund, båda har ansett att tiden nu är mogen att göra en omfattande översyn av stavningsreglerna. Svenska akademien däremot anser att en sådan översyn inte bör ske. Akademien har som sagt använt tillfället till att beklaga sig över den Bergska stavningsreformen för snart 65 år sedan. Jag vill bara tillägga att utskottsmajoriteten och reservanterna är ense i sak; ingen egentlig skillnad råder i sak mellan dem. Det är bara det att utskottsmajoriteten anser att vi kan fortsätta med små reformer. Sådana har ju skett — detta åberopas i reciten, där det står att stavningen av ord då och då ändras, I Svenska akademiens ordlista av år 1921 har faktiskt stavningen av tre främmande ord ändrats, och i nästa upplaga av år 1950 har stavningen av fem eller sex ord ändrats. Fortsätter man i den takten — alltså ungefär ett ord vart femte år — så kommer denna stavningsreform onekligen att ta viss tid. Dessutom är det nog mycket svårt att få till stånd den samordning som erfordras. Skall man kunna genomföra en stavningsreform där hänsyn tas till nordiska synpunkter, till undervisningen i främmande språk och till behovet av en enklare stavning, som ger bättre utrymme för andra och angelägnare ämnen på skolschemat, torde man få lov att göra en sakkunnig översyn av hela stavsättet.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

Herr talman! Det kanske kan synas som om debatten här i kammaren i dag kan vara en strid om ord. Självklart är det också så, eftersom det gäller stavningen av våra svenska ord. Det kan även vara så ur den synpunkten att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är ganska liten, i varje fall i den skrivning som här föreligger. Men går man tillbaka till motionen, finner man att kravet där är betydligt mera långtgående än de talare som här varit uppe velat framhålla och även sträcker sig betydligt längre än som framgår av den vid utskottets utlåtande fogade reservationen. Man kräver i motionen en stavningsreform som skall leda fram till ljudenlighet inom en icke alltför avlägsen framtid. Jag tycker att det är litet orättvist att läsa akademiens utlåtande och sedan ställa detta emot det som man här pläderat för och mot det som man pläderar för i reservationen. Vad akademien uttalat sig över är motionens kläm, där kravet på ljudenlighet starkt hävdas. Herr talman! Jag ber att i stort sett få instämma i det som sades av herr Skårman. Talspråket genomgår en ständig förändring. Det är också självklart att skriftspråket följer talspråkets utveckling så nära och så parallellt som möjligt. Utskottsmajoriteten menar att det skall ske en naturlig anpassning av de båda uttrycksmedlens möjligheter att förmedla budskap människorna emellan. Vi tror att en ständigt fortgående anpassning är mycket bättre än en radikal reform. En sådan kan inte heller den i och för sig vara bestående; den kräver efter några år ytterligare en översyn. Därför är det inte rätt att gå den vägen. Vårt språk utvecklas så pass snabbt att en radikal reform genomförd i dag skulle vara omodern om några år. Dessutom tror vi att en radikal reform i enlighet med motionärernas önskemål saknar förankring inte bara i remisssvaren, vilka kan läsas på olika sätt, utan lika mycket bland den allmänna opinionen. Jag tror inte att man med så särskilt stor glädje skulle ta emot en stavningsreform, som vore inriktad på ljudenlighet. Men även om det skulle vara önskvärt att kanske gå något snabbare än vi gör nu — jag kan hålla med om att det är önskvärt att så sker — måste man vid bedömningen av om det skall vara en radikal reform eller en successiv reform se litet grand på kostnaderna. Vad skulle det kosta att genomföra en sådan förändring som motionärerna Önskar? Ja, det är svårt att säga, men jag är övertygad om att ett beslut i den riktningen skulle dra ekonomiska resurer från många andra områden som vi i dag anser vara angelägna. Det kan också finnas pedagogiska skäl som talar för en stavningsreform, men inte heller av pedagogiska skäl finns det någon anledning att gå in för en ljudenlig stavning. Jag vill peka på vad remissinstanserna har sagt i denna fråga. Skolöverstyrelsen säger i sitt utlåtande att de undersökningar som har företagits under senare år visar att de flesta felen och de mest svåravhjälpta stavningsbe svären i väsentligt lägre grad är förknippade med ljudenligheten än med andra faktorer. De dominerande stavningsproblemen förekommer i den typ av ord som har dubbeltecknade medljud och i ersättningsord. I utskottsutlåtandet finns sifferuppgifter som belyser detta. Bara drygt 11 procent av stavfelen härrör från sådana fel som sammanhänger med ljudenlighet, olikheten i uttal och skrift, medan 46 procent av stavfelen härrör från dubbelteckningar och 41 procent från ersättningsord. Svårigheterna att översätta talspråket till skrift är inte så stora som motionärerna vill göra gällande. Ett annat skäl att inte driva ljudenligheten för långt är naturligtvis den ökande internationaliseringen av vårt språk och inte minst behovet av en ökad språklikhet mellan de nordiska länderna. Det skulle väl ändå vara ytterst olyckligt om vi började försvenska alla utländska låneord och stava dem ljudenligt. Vilka svårigheter skulle inte uppkomma, om vi ensamma här i Sverige skulle börja skriva de engelska eller tyska orden på vårt eget sätt? Jag tror att det skulle göra den ena villan värre än den andra. Det skulle innebära att vi visserligen förenklar undervisningen de första två—tre åren i skolan men definitivt försvårar den när studierna av främmande språk börjar. Vad skulle t.ex. våra vänner norrmännen säga om vi helt plötsligt började stava Norge ljudenligt? Jag vill erinra om programmet i TV i söndags där programledaren mycket bestämt framhöll hur viktigt det var att när vi talar om Norge inte säga »Norje» utan uttala namnet med ett tydligt g, så som det stavas. Jag vet inte vad våra vänner på andra sidan gränsen västerut skulle säga om vi helt plötsligt skulle börja stava Norge med j. Motionärerna tycks vara mycket radikala i sin motion. Men hur är det med radikaliteten när det gäller stavningen av deras egna namn? Då man studerar historien om vårt språks ut veckling finner man att även den store stavningsreformatorn Fridtjuv Berg hade en ganska säregen stavning av sitt namn. En av kvällstidningarna i dag har som rubrik att Nancy inte får stava sitt namn med s i riksdagen. Jag vet inte vad som hindrar henne från att göra det. Om man nu är så radikal att man tycker att vi skall stava ljudenligt finns det naturligtvis ingenting som hindrar att man stavar sitt namn på det sätt som man själv önskar att hela svenska språket skulle stavas. Det finns väl ingenting som hindrar Nancy Eriksson att stava sitt förnamn med s och sitt efternamn med x. Det finns väl heller ingenting som hindrar en annan motionär att stava sitt efternamn med ä i stället för med e som det står under motionen. Det finns väl heller ingen som sätter sig emot att den tredje motionären i andra kammaren stavar sitt namn med j i slutet, som det uttalas, i stället för med g, som det skrivs. Och varför inte ersätta w i den femte motionärens efternamn med ett enkelt v? Det kan förefalla lätt att vara radikal, men vi måste nog vara litet försiktiga med språket — vårt förnämsta kommunikationsmedel. Även om jag vet att många av er väntar på andra kommunikationsmedel, anser jag att det dagliga kommunikationsmedlet, vårt språk, är så viktigt att man inte får hasta när det gäller reformer på den här punkten. En avvägning av stavningsreformer — som också vi i utskottsmajoriteten har anslutit oss till — måste alltid göras med hänsyn tagen till kravet på språkförståelse och läsbarhet. En ljudenlig stavning skulle medföra en försämring därvidlag. Från pedagogiska synpunkter kan det emellertid vara nödvändigt att undan för undan införa nya stavningssätt.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
Herr talman! Jag är litet förvånad över utskottets talesman; han har hela tiden talat om motionen och ljudenlig stavning. Vem har yrkat bifall till den? Vi har yrkat bifall till den reservation som är fogad vid utskottets utlåtande, och det är något helt annat. Visserligen har jag undertecknat motionen i denna kammare, men det innebär inte att jag är anhängare av en helt genomförd ljudenlig stavning. Däremot anser jag att en ordentlig översyn av stavningen måste göras, om man över huvud taget skall kunna ta de hänsyn som även utskottets talesman anser nödvändiga. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Höäbinette har frågat mig om jag anser att användandet av s.k. dubbade bildäck strider mot vägtrafikförordningen och därmed är olagligt. Enligt 3 8 4 mom. vägtrafikförordningen skall anordningar, som till skydd mot slirning anbringas på bil, vara så beskaffade, att de ej skadar vägen. Trafiksäkerhetsverket har bemyndigats meddela närmare bestämmelser om anordningar som avses i nämnda paragraf. Verket har föreskrivit att om dubbar används samtliga däck skall vara dubbade. Verket har sålunda godtagit att dubbdäck används. Pågående undersökningar av vilket slitage dubbdäcken gör på våra vägar kan självfallet medföra att frågan om reglering av användningen av dubbdäck får omprövas. Därvid måste naturligtvis också trafiksäkerhetsintressena beaktas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på den fråga jag ställt. Som alla känner till har under sista tiden en ganska livlig diskussion ägt rum i pressen om vad som är riktigt och vad som är oriktigt i fråga om dubbade bildäck. Det har sagts i en expertrapport från statens väginstitut att vägarna får ett slitage utöver det normala i storleksordningen ungefär 40—50 miljoner kronor om året på grund av dessa däckstyper. Då har man dragit den konklusionen att eftersom slitaget är så stort skulle vägtrafikförordningens 3 § träda i funktion. Användandet av dubbar på bildäck skulle betraktas som en skada på vägen och därmed vara olagligt. Här står väl uppgift mot uppgift. Trafiksäkerhetsverket säger å sin sida att det är givet att man skall ha dubbade däck. Jag vill inte själv ta ställning i denna fråga, men det är onekligen intressant att studera uppgifterna i denna expertrapport från statens väginstitut. Där är man inte lika övertygad om säkerhetsmomentet i dessa dubbade däck. Man säger att de är bra på is och packad snö. De ger då en ökad friktion. Men i annat väglag kan de tvärtom försämra friktionen. Det blir risk för s.k. aquaplaning genom att de dubbade däcken sliter upp vägbanan på grund av att bilarna går i ungefär samma spår. Det blir därmed förslitningar och fördjupningar där vatten lägger sig. Då kan »aquaplaning» uppträda. I rapporten görs även en annan reflexion, som jag inte heller tycker är helt oväsentlig — den uppfattningen hade jag själv när dessa däck kom — nämligen att man helt naturligt anpassar hastigheten efter de säkerhetsmoment som man tycker sig ha inbyggda i sitt fordon. Utan dubbade däck men med vanliga vinterdäck håller man kanske en hastighet av 60 kilometer i timmen. Sedan sätter man på dubbade däck, och då ökar man hastigheten i samma mån som man känner sig säkrare, låt oss säga till 90 kilometer i timmen. Därmed har man eliminerat den extra säkerheten av dubbdäcken. Då befinner man sig åter i samma farozon. Väginstitutet säger att skadeverkningarna blir mycket större om en kollision inträffar vid den högre hastighe ten. Hade man hållit en lägre hastighet med odubbade däck, hade skadorna blivit mindre. Det tror jag är en riktig reflexion. Å andra sidan kan naturligtvis omedelbart svaras att folk ändå inte skulle hålla 60 kilometer i timmen med de odubbade däcken, utan skulle köra 90 kilometer i alla fall. Då blir ju riskerna dubbelt så stora. Ja, det är klart att det där kan man diskutera. En sak som är mycket intressant i rapporten och som jag tycker man bör beakta är att man skall se de 40—50 miljoner kronor som det kostar vägverket att reparera vägarna i relation till vad man kunde få ut genom att på annat sätt använda dessa pengar plus de pengar som läggs ned på dubbade däck. Förutom de nämnda miljonerna kostar dubbdäcken några hundra miljoner kronor. Använder man dessa några hundra miljoner kronor till åtgärder för befrämjande av trafiksäkerheten, skulle man få ut ganska mycket av pengarna. Dessutom skulle man icke obetydligt kunna höja vägstandarden och på det sättet nå ett visst trafiksäkerhetsmoment. Jag har inte så mycket att tillägga. Jag är inte jurist och kan inte bedöma svaret från juridisk synpunkt när där står att »trafiksäkerhetsverket har bemyndigats meddela närmare bestämmelser». Det är klart att Kungl. Maj:t kan bemyndiga ett verk att göra en sådan här översyn. Men jag tycker nog att man bör anpassa texten just i denna paragraf i vägtrafikförordningen på ett annat sätt till de förhållanden som nu råder, så att några tvivelsmål i framtiden inte uppstår om vad som är lagstridigt. Den justeringen av förordningen kanske kommer nu när trafiksäkerhetsverket har fått bemyndigande. Det får vi väl hoppas på.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet om tillämpningsbestämmelser till kungörelsen den 23 maj 1969 om utbildning vid teknisk fakultet kommer att utfärdas och, om så är fallet, om chefen för utbildningsdepartementet vill medverka till att de tekniska högskolorna och studentkårerna vid dessa — i motsats till vad som skedde när kungörelsen utfärdades — bereds tillfälle att framföra sina synpunkter och förslag såväl på kungörelsen som på tillämpningsbestämmelserna. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Det ankommer på universitetskanslersämbetet att meddela de tillämpningsföreskrifter till kungörelsen om utbildning vid teknisk fakultet som kan behövas. Innan kungörelsen om utbildning vid teknisk fakultet utfärdades, fick bl.a. Sveriges Förenade studentkårer och de tekniska högskolorna tillfälle att framföra synpunkter på ett utkast till kungörelsen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Jag har tagit upp den här saken därför att den kungörelse som finns har vållat vissa bekymmer. Jag har förståelse för att man vill försöka samordna de olika utbildningskungörelserna och få reglerna någorlunda lika. Studierna vid teknisk högskola är emellertid av en helt annan ka raktär än de egentliga universitetsstudierna, och därför har vi också haft en särskild stadga för de tekniska högskolorna. När den nya kungörelsen kommit ut har det också visat sig att det finns anledning att sätta en rad frågetecken för den. Det är möjligt att det var så bråttom i maj månad att departementet inte hann skicka ut något förslag för yttrande. När statsrådet säger att SFS och de tekniska högskolorna fick tillfälle att framföra sina synpunkter, så är det väl en sanning med väldigt stor modifikation. Om jag är rätt informerad, och jag tror att jag är det, så fick SFS ett utkast den 27 maj och skulle svara den 29 maj senast kl. 16. Hos Chalmers, där jag har kontrollerat saken, var försändelsen ställd till förvaltningschefen personligen, och han fick samma tidsfrist. Emellertid var det inte för yttrande utkastet utsändes. På papperet står det stämplat »Korrektur», och vidare finns där antecknat »För granskning». I båda fallen har mottagarna följdriktigt uppfattat situationen så att de fick tillfälle att göra eventuella tekniska justeringar. SFS hade över huvud taget ingen möjlighet att yttra sig i frågan, eftersom man hade fullmäktigesammanträde under perioden i fråga. Chalmers satte sin jurist på att granska utkastet, varefter det skickades tillbaka med några små ändringar, såvitt jag förstår. Vad som sägs i svaret om att de tekniska högskolorna och studentkårerna har fått framföra synpunkter kan därför näppeligen vara korrekt. Någon remissbehandling har inte skett. Ej heller universitetskanslersämbetet har haft tillfälle att yttra sig. Detta är vad som har passerat, och det finns kanske inte anledning att rota mera i det. Jag tycker dock att det finns skäl att tala om hur det i verkligheten har förfarits.

När det talas så mycket om demokrati, så är det litet anmärkningsvärt, herr talman, att varken berörd myndighet eller berörda studentorganisationer vid de tekniska högskolorna får chansen att avge ett sakligt yttrande i en sådan här angelägenhet. Men vad som brustit går ju, som jag sade, att rätta till, om statsrådet är villig att medverka härtill.

Herr talman! Med anledning av vad herr Wallmark sade måste jag tyvärr till protokollet läsa in de data som gäller i det här fallet. Jag har låtit undersöka vad som har hänt. Utkastet till kungörelsen om utbildning vid teknisk fakultet utsändes torsdagen den 22 maj 1969 till bl.a. SFS, de tekniska högskolorna och universiteten. I den remissen angavs att eventuella erinringar mot utkastet skulle göras senast torsdagen den 29 maj 1969 kl. 16.00. Man hade alltså inte två dagar på sig, som herr Wallmark säger i sin kommentar till mitt svar, utan man hade sju dagar. Det är i och för sig en kort tid, men det är ofta så att vi måste lämna en så pass kort tidsfrist för att ha möjlighet att få fram de nya kungörelserna till budgetårsskiftet, då de nya bestämmelserna skall träda i kraft. Detta är inget anmärkningsvärt. Herr Wallmarks påstående att ordet »granskning» i detta fall skulle ha tolkats på ett begränsat sätt strider mot all erfarenhet. Vi använder alltid denna formulering, och vi skriver, som jag tidigare sagt, i remisser att eventuella erinringar får framföras inom viss tid. Då har vi alltså räknat med att det inte bara kan vara formella utan även sakliga erinringar. Vi har inte i det här fallet förfarit på annat sätt än vi och andra departement brukar förfara. Att vi i detta fall låtit bestämmelserna få kungörelsens form är helt i överensstämmelse med en allmän tendens i vårt arbete i kanslihuset, nämligen att decentralisera så mycket som möjligt av beslutanderätten. När man går över från en stadga, som kan innehålla en rad detaljer, till en kungörelse möjliggör man nämligen för den underställda myndigheten att utfärda de anvisningar som kan bli erforderliga med anledning av att kungörelsen är kortare än den tidigare stadgan. Självfallet förutsätter då regeringen att så blir fallet. I den konkreta fråga som herr Wallmark aktualiserat ankommer det på kanslersämbetet att, om det så finner lämpligt, utfärda tillämpningsföreskrifter till den kungörelse som nu är fastställd. Mig veterligt förfar kanslersämbetet i denna som i alla andra liknande frågor, innan man utfärdar kungörelsen; man tar kontakter med dem som är närmast berörda. Jag kan inte se annat, herr Wallmark, än att det förfarande som här har tillämpats är en praktisk tillämpning av den ökade demokratisering av beslutsfattandet, som vi alla är ense om, och inte motsatsen, som herr Wallmark ville antyda.

Herr talman! Om det skulle innebära demokrati att man får sju dagar på sig för att avge yttrande, då ger jag kanske inte så mycket för demokratin. Jag kan inte bestrida statsrådets påstående att ärendet gick ut på remiss den 22 maj — det kan jag inte, eftersom jag inte varit på departementet och granskat handlingarna. Jag har emellertid varit i kontakt med Chalmers, där man bekräftat att handlingarna inte var ställda till Chalmers utan till förvaltningschefen personligen, vilket innebär att de icke registrerats. De kom förvaltningschefen till handa den 27 — vi skall kanske tala med postverket? Även SFS har sagt att de fått handlingarna den 27, så också där har förmodligen postverket missat. Som positivt i statsrådets svar på min fråga vill jag tolka uppgiften att universitetskanslersämbetet kommer att ta kontakt med de tekniska högskolorna för att efterhöra huruvida tillämpningsbestämmelser är erforderliga. I så fall, herr talman, har denna enkla fråga nått sitt syfte.

Herr talman! Herr Karl Pettersson har frågat inrikesministern om han är beredd att utarbeta sådana riktlinjer för beredskapsarbetenas inplacering i ordinarie planer att ordinarie totalanslag icke minskas inom de sysselsättningssvaga regionerna. Herr Pettersson har också frågat, om inrikesministern är beredd att medverka till att den för väganslagen i Jämtlands län aktuella situationen ändras på så sätt att ett visst beredskapsarbete utföres utöver planeringsramarna för åren 1973 och 1974. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Inom länsstyrelserna och vägverket upprättas nu flerårsplaner för vägbyggandet på landsbygden och fördelningsplan för statsbidragsgivningen till städernas vägoch gatubyggande under perioden 1970-—1974. Till ledning för detta arbete ligger förutom bestämmelserna i vägstadgan direktiv som lämnats av Kungl. Maj:t. Enligt direktiven skall planerna ba seras på en trafikpolitisk angelägenhetsgradering av vägoch gatubyggnadsbehoven. Objektens samhällsekonomiska lönsamhet skall i första hand vara avgörande för prioriteringen. I direktiven konstateras emellertid också att beredskapsarbetena under senare år utgjort en betydande del av vägbyggandet på landsbygden och att detta torde bli fallet även under nästa flerårsplaneperiod. Flerårsplanerna bör därför upprättas även med hänsyn härtill. De skall alltså innefatta — förutom projekt inom ramen för den ordinarie vägbyggnadsverksamheten — även från trafikpolitisk synpunkt angelägna projekt av sådan storlek, art och lokalisering, att de arbetskraftsresurser som arbetsmarknadsmyndigheterna kan önska sätta in på beredskapsarbeten inom vägväsendet utnyttjas på bästa sätt. Den i vägstadgan fastlagda principen, att de aktuella vägbyggnadsprojekten skall tas in i flerårsplanerna i den ordning som betingas av angelägenhetsgraden, innebär att, om ett objekt utförs med andra medel än de ordinarie, dessa ordinarie medel kan användas för nästa företag i turordningen. Detta företag behöver inte nödvändigtvis ligga i samma län. Eftersom flerårsplanerna och fördelningsplanen ännu inte är fastställda, går det för dagen inte att säga vilka objekt som kommer att ingå i planerna för Jämtlands län. Ännu mindre går det att säga något om omfattningen av väginvesteringarna år 1973 eller 1974 — vilket som bekant kommer att bestämmas av 1972 resp. 1973 års riksdagar — elier om situationen på arbetsmarknaden i Jämtlands län om tre till fyra år. Om arbetsmarknadsmyndigheterna vid den tidpunkten önskar sysselsätta ledig arbetskraft i vägbyggen, ankommer det på vägverket att ställa lämpliga objekt till förfogande.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till kommunikationsministern för svaret på den interpellation som jag med kammarens tillstånd ställt till inrikesministern. Bakgrunden till interpellationen var en skrivelse från vägverket till vägmyndigheten och länsstyrelsen i Jämtlands län. Skrivelsen gav besked om att en miljon kronor år 1973 och två miljoner kronor år 1974 för brobygge vid Ammerälven utefter riksväg 87 avförts från flerårsplanen för nämnda år med motivering att arbetena skall utföras som beredskapsarbeten. Flerårsplanen för dessa år minskas därmed med nämnda belopp. I flerårsplanerna och beredskapsplanen för länet finns andra aktuella projekt. Avsikten med beredskapsarbetena har varit att utöver befintliga ordinarie arbeten skapa sysselsättningsmöjligheter för arbetskraft som inte kan beredas arbete inom den ordinarie arbetsmarknaden. På grund av ett dylikt förfaringssätt, som jag här relaterat, kan inte en sådan målsättning uppfyllas. Genom att ett ordinarie arbete utförs som ett beredskapsarbete skapas inga nya sysselsättningsmöjligheter. Antalet sysselsatta blir härigenom oförändrat. I svaret säger kommunikationsministern att planerna enligt direktiven skall baseras på trafikpolitisk angelägenhetsgrad och att de samhällsekonomiska lönsamhetskraven i första hand skall vara avgörande för prioriteringen. I vägplanerna för Jämtlands län finns sådana projekt. På grund av den snabba omändringen av virkestransporterna genom flottledsnedläggelserna är behovet för en förbättring av vägnätet mycket stort, varför en uppflyttning av andra projekt till högre angelägenhetsgrad helt faller inom de angivna direktiven. En sådan ändring medför att flerårsplanerna för länet kunnat bibehållas oförändrade för de två åren. I det sammanhanget skulle jag också vilja peka på att det i svaret sägs att, om eti objekt utförs med andra medel än de ordinarie, dessa ordinarie medel kan användas för nästa företag i turordningen. Men kommunikationsminis tern påpekar att detta företag inte nödvändigtvis behöver ligga i samma län. Med anledning av detta kan man fråga sig, vad det då blir för ändring i sysselsättningsgraden inom länet genom en sådan förflyttning. Som jag tidigare sagt blir det ingen hjälp till ökad sysselsättning av ett sådant beredskapsarbete. Det är också värt att uppmärksamma att statens vägverk har, i samband med att investeringsramarna för den kommande <:femårsperioden 1970—1974 gjorts upp, klart givit uttryck för en hårdare satsning på storstadsregionernas vägar på bekostnad av övriga områdens vägar. Detta innebär bl.a. att de ordinarie väganslagen för Jämtlands län under nämnda period kommer att skäras ned högst betydligt. För åren 1970 och 1971 blir det en nedskärning från planerat 16 miljoner kronor till 12,4 miljoner kronor respektive från 13,5 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor totalt. För det primära länsvägnätet, vari ej ingår riksvägarna, kommer anslagen att minska från 10 miljoner kronor år 1970 till 2,7 miljoner kronor 1974. Samtidigt bortfaller ordinarie vägmedel till sekundära vägar och ödebygdsvägar. Vägförvaltningen inom länet, som under senare år i första hand strävat efter att bygga om riksvägar och primära länsvägar, kommer med den ändrade resursfördelningspolitiken att sakna möjligheter att bygga om det sekundära vägnätet, som fått stå tillbaka under åren och därför befinner sig i ett mindre gott skick. Turistnäringen och skogsbruket är beroende av ett fungerande sekundärt vägnät. Ytterligare fördröjningar i en utbyggnad av dessa vägar måste allvarligt försämra situationen för dessa näringar och minska inkomstmöjligheterna för den bofasta befolkningen. I slutet av svaret säger kommunikationsministern att på grund av att flerårsplanerna och fördelningsplanen ännu icke är fastställda går det för da gen inte att säga vilka objekt som kommer att ingå i planerna för Jämtlands län. Jag hade inte begärt något angivande av vilka projekt som skulle inrymmas i planerna, utan jag ställde frågan huruvida man från regeringens sida är beredd att medverka till att det berörda beredskapsarbetet skall utföras utöver planeringsramarna för åren 1973 och 1974. Det kan inte anses vara något svar på den frågan när kommunikationsministern påstår att det inte går att säga något om omfattningen av väginvesteringarna åren 1973 och 1974. Jag vill ännu en gång ställa frågan till regeringen: Är regeringen beredd att medverka till att det berörda beredskapsarbetet skall utföras utöver planeringsramarna för åren 1973 och 1974? I svaret pekas också på att det inte heller går att säga något om situationen på arbetsmarknaden i Jämtlands län om tre till fyra år. Som svar på detta vill jag hänvisa till att Jämtlands län har haft den procentuellt största utflyttningen under det senaste decenniet och trots detta har stor arbetslöshet. Befolkningen i Jämtlands län uppgick den 31 december 1960 till 139 918 personer och den 1 januari 1969 till 127 921, således en minskning under åtta år med 12 000 invånare. Enligt Länsplanering 67 pekar den spontana utvecklingen mot befolkningssiffran 112 000 år 1980. Målsättningen enligt Länsplanering 67 är 139 000 invånare 1980. För att uppnå den målsättningen krävs fram till 1980 inom basnäringarna jordbruk, skogsbruk och industri 4 800 nya sysselsättningstillfällen. Under senare tid har det i olika sammanhang framhållits att det är högkonjunktur inom landet och brist på arbetskraft. Detta är icke fallet inom Jämtlands län.

Jag håller fullt och fast med kommunikationsministern om den saken och vill också deklarera att utan utförda beredskapsarbeten på vägområdet skulle Jämtlands län inte ha haft dagens vägnät. Under senare år har nämligen andelen vägar som utförts som beredskapsarbete inom länet väsentligt överstigit andelen vägar utförda med ordinarie anslag. För detta och för ökade sysselsättningsmöjligheter är vi givetvis tacksamma. Tidigare har dock detta förhållande inte haft till resultat att de ordinarie arbetena minskat, utan beredskapsarbetena har medfört ökad sysselsättning. Genomförs de i den tidigare nämnda skrivelsen signalerade åtgärderna, kommer detta inte att bli fallet i fortsättningen. Från regeringens sida har det ju blivit högst aktuellt med åtgärder för Norrland. Senast visades regeringens intresse vid det s.k. utspelet i Luleå. Givetvis är vi tacksamma för att några av de utlovade åtgärderna genomförs, men vi som bor i inlandet och framför allt vi i Jämtlands län anser att inlandet blivit i hög grad misslottat i dessa avseenden. Vi är inte på något sätt avundsjuka på övriga delar av Norrland, men det verkar som om det område regeringen finner beaktansvärt är Norrlands kustland. Under den tid lokaliseringsstödet har verkat har Jämtlands län under fyraårsperioden fått 4,8 procent av utgående stöd till stödområdet. En så liten andel kan inte accepteras i fortsättningen. För att den i planeringen uppsatta målsättningen skall uppnås måste förstärkta åtgärder sättas in. Det räcker inte med löften. Om inte snabba åtgärder vidtages, kommer det gamla ordspråket att slå in: Medan gräset gror dör kon.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att kommentera den del av herr Petterssons inlägg som rörde sambandet mellan ordinarie planer och beredskapsarbeten. Jag vill i det avseendet framhålla att flertalet projekt som nu utförs av arbetsmarknadspolitiska skäl har en sådan samhällsekonomisk lönsamhet, att de eljest inte skulle ha verkställts förrän relativt långt fram i tiden. Jag upprepar att det är omöjligt för mig att besvara herr Petterssons fråga och här ge något löfte om vad som kommer att hända 1973 eller 1974. Det må vara 1972 respektive 1973 års riksdag som skall ha rätten att bestämma över det. För den vinter som vi nu är inne i kan jag emellertid ge herr Pettersson besked. Under innevarande vinter utförs beredskapsarbeten på det jämtländska vägnätet för kostnader i storleksordningen 30 miljoner kronor, vilket är avsevärt mer än tillgängliga ordinarie medel.

Herr talman! Jag vill erinra om att jag i mitt tidigare inlägg framhöll att vi uppskattar de stora summor som i form av beredskapsarbeten av vägbyggen har tillförts länet. I det avseendet är också statsrådets upplysningar beträffande vinterns insatser helt och hållet riktiga och ur sysselsättningssynpunkt är dessa insatser mycket värdefulla. Anledningen till att jag ställde frågan om regeringen är beredd att lämna ett besked hänger samman med att regeringen har varit beredd att lämna skriftligt besked på att de här pengarna tagits ur planen. Det har väckt mycken irritation inom länet och har varit uppe till behandling i länsstyrelsens planeringsråd, där man såg mycket allvarligt på situationen. Jag tror att man också i annat sammanhang kan komma att ta upp denna fråga.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill medverka till att de studerande som önskar studera vid sidan om sitt förvärvsarbete får möjlighet till undervisning med långsam studiegång både under dagtid och kvällstid samt att sådan undervisning meddelas i samtliga universitetsorter. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag utgår från att herr Wallmark i sin fråga avsett möjligheterna till undervisning för deltidsstuderande vid filosofisk fakultet. Jag vill erinra om att jag i proposition 1969:4 angående utbildningens organisation vid filosofisk fakultet framhöll att det borde åligga universitetsmyndigheterna att sörja för att deltidsstuderande erhåller en lämpligt upplagd utbildning. Detta ansvar ålades myndigheterna genom kungörelsen den 28 mars 1969 om utbildning vid de filosofiska fakulteterna. Kungörelsen trädde i kraft den 1 juli 1969. Det är enligt min mening ännu för tidigt att bedöma hur de nya riktlinjerna fungerar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret. Anledningen till att jag tagit upp denna fråga är den samlade önskan och viljan att hjälpa de vuxna att förverkliga sina studieönskemål. Det har sagts från regeringens sida vid ett flertal tillfällen, att vuxenutbildningen är den stora reform man skall satsa på. En förutsättning för att de vuxna över huvud taget skall kunna studera är att reella tillfällen till studier bereds dem. Den del av utbildningsområdet som jag har tagit upp i denna interpellation omfattar universiteten, men jag vill bara inom parentes tillfoga att samma problematik finns även inom skolväsendets område. Jag har inte granskat alla ämnen vid alla universitet — det skall jag villigt erkänna. Men jag kan bara konstatera att det finns en betydande grupp ungdomar — åtskilliga tusen; enbart i denna försöksverksamhet är det flera hundra — som har fem års yrkespraktik och är minst 25 år. Det finns alltså sammanlagt åtskilliga tusen som avser att vidareutbilda sig vid sidan av sitt yrkesarbete. Jag tycker att det är en berömvärd aktivitet, och den skall stödjas på alla möjliga sätt. De gör en fullgod arbetsprestation och sin del i produktionen, samtidigt som de förkovrar sig till bättre insatser och naturligtvis också till personlig glädje för sig själva. Då är det ett mycket rimligt krav att man ser till att studierna organiseras på ett vettigt sätt. Det finns alltför många frekventa ämnen som de måste studera på kvällarna. Man har föreläsningar fyra kvällar i veckan, och därtill ganska intensiva studier. I praktiken är det inte möjligt att förena dessa två saker, om man inte skall försumma sitt arbete eller misslyckas med sina studier. För denna grupp som är föremål för försöksverksamhet tycker jag att det är alldeles speciellt viktigt att man har en långsam studiegång. Det vore oerhört tråkigt över huvud taget om denna försöksverksamhet skulle visa sig ge ett mycket dåligt resultat på grund av att studierna är för hårt organiserade. Dessa studerande är emellertid ännu så länge i minoritet i jämförelse med dem som är berättigade att gå till universiteten och som, antingen de nu har en examen tidigare eller inte, vill fördjupa eller förnya sina kunskaper. Man har naturligtvis ett rimligt krav på en viss fritid för andra aktiviteter. Om man vill förverkliga sina intentioner att stödja vuxenundervisningen, är det enligt min uppfattning nödvändigt att organisera den på ett sådant sätt att det inte uppstår ett oöverstigligt hinder för ungdomarna. Herr talman! Detta är bakgrunden till att jag har tagit upp denna fråga. Det svar jag fått av statsrådet är synnerligen legärt. Det är för tidigt att veta något om detta, menade han. Jag hade väntat att statsrådet, som jag förmodar har intresse av dessa frågor, skulle ha svarat att han givetvis skall undersöka detta problem och driva på så att universitetsmyndigheterna förverkligar det som står i kungörelsen. Det får inte bara vara en tom pappersparagraf som inte leder någonstans. Låt mig sluta, herr talman, med att mera konkret fråga statsrådet Moberg: Är statsrådet beredd att via sina organ ta kontakt med universitetsmyndigheterna i avsikt att driva på dem att redan till vårterminen få i gång långsam studiegång i flertalet av de frekventa ämnena?
Herr talman! Det finns för mig ingen anledning att särskilt understryka regeringens intresse för vuxenutbildningen; detta intresse har kommit till uttryck i en rad sammanhang. Det var väl egentligen inte det som denna specifika debatt skulle gälla. Herr Wallmark kan med tillförsikt se fram mot den kommande statsverkspropositionen för att få nya bevis på regeringens vilja att här verkligen åstadkomma ännu bättre förhållanden än hittills. Låt mig emellertid säga några ord om vad som har påbörjats i höst vid de filosofiska fakulteterna i detta avseende. Cirka 2000 elever har anmält sin avsikt att från och med detta läsår studera på deltid. Som framgår av propositionen nr 4 vid vårriksdagen, där frågorna om utbildningens organisation vid dessa fakulteter behandlades, åligger det myndigheterna att sörja för att de som anmäler sig för deltidsundervisning erhåller en lämpligt upplagd utbildning. Det föreligger två möjligheter. Vid sådana institutioner som har tillräckligt stort studerandeantal för att kunna bilda självständiga grupper kan dylik undervisning anordnas. Så har skett i höst inom ett flertal institutioner vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg. Naturligt nog är det Stockholm som dominerar. Det finns här en kurs i engelska för 1 och 2 betyg, i fysik för 1 betyg, i historia för 2 betyg, i informationsbehandling för 1 betyg, i litteraturhistoria för 1 betyg, i matematik för 1 betyg, i statistik för 1 betyg och i statskunskap för 1 betyg, för att ta Stockholm som exempel.

Jag vill dessutom erinra om att vi i våras gav i tilläggsuppdrag till studiemedelsutredningen att i sitt arbete med översynen av gällande regler för studiemedel även beakta de problem som uppkommer när antalet deltidsstuderande växer. Såvitt jag förstår finns därför beredskap för att vidtaga de förändringar som kan bli erforderliga om och när antalet deltidsstuderande växer. Herr Wallmark ställer nu frågan om jag vill ta kontakt med universitetskanslersämbetet för att se till att kurser av den förstnämnda typen i ökad omfattning kommer till stånd redan till vårterminen. Jag skall i och för sig mycket gärna ta kontakt med universitetskanslern och diskutera denna fråga med honom. Jag är övertygad om att såväl universitetskanslersämbetet som de olika universiteten gör förberedelser i den mån det finns underlag för detta. Den information jag fått från universitetskanslersämbetet innebär att varje framställning om att ordna sådan särskild undervisning har = bifallits. Ingen har fått avslag. Jag tror, herr Wallmark, att vi kan se ganska optimistiskt på framtiden när det gäller denna fråga. Såväl universiteten själva som myndigheterna och departementet är besjälade av en önskan att när förutsättningar föreligger ytterligare utvidga denna organisation.

Herr talman! Jag tar fasta på det löfte som statsrådet gav. Enligt min mening är det angeläget, när man diskuterar deltidsstudier, att verkligen hålla isär s.k. normal studiegång och långsam studiegång. Som jag sade förut skall jag inte nämna ett antal ämnen som jag finner vara aktuella utan bara ta som ett typiskt exempel en kurs som går liksom tvärs över ett väldigt stort område, nämligen den propedeutiska kursen i juridik. Den finns som kvällskurs, men då skall eleverna läsa fyra kvällar i veckan. När man ringer och får besked om detta, lägger man på luren, och så blir det ingenting mer! Ute i näringslivet finns ett stort antal personer som skulle behöva komplettera sina kunskaper men som inte faller inom ramen för försöksverksamheten. De är också sådana som skulle behöva läsa men som inte kan läsa annat än i långsam studiegång. Mer än två kvällar i veckan kan man rimligen inte begära att människor som är aktiva i sitt arbete skall ägna åt studier, förutom alla läxor som kommer tilll Den typen av utbildning berör många många tusen ungdomar. De skriver inte och anmäler sig, så det registreras inte hur många de är. Om så skedde, skulle det ju vara möjligt att starta kurser med ledning av dessa siffror. Det är genom att starta kurserna och informera om dem som man kan dra till sig hela denna grupp. Herr talman! Efter statsrådets positiva uttalande är jag förvissad om att den här frågan kommer att lösas, så att vad som gäller inte blir bara en tom paragraf, och det är jag glad för.

Herr talman! Herr Blomquist har frågat om jag har för avsikt att låta verkställa en översyn av bestämmelserna om statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och i så fall i vilket sammanhang. Den nya lagen angående omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, som trädde i kraft den 1 juli 1968, har medfört en väsentlig utbyggnad av undervisningen och en kraftig ökning av antalet lärare. Träningsskola har införts för elever som inte kan följa undervisningen i grundsärskolan men som kan delta i annan undervisning och träning. Erfarenheterna av denna nya undervisningsform är mycket uppmuntrande. Utbyggnaden av undervisningen har fortsatt under innevarande läsår. De senaste årens utbyggnad av verksamheten har också aktualiserat vissa frågor rörande skolornas förläggning. Särskolorna förläggs i allt flera fall i anslutning till eller inom grundskolans anläggningar. Mot bakgrunden av den snabba utvecklingen och de vunna erfarenheterna finns det enligt min mening skäl att nu se Över statsbidragsbestämmelserna på området. Det kommer att ske i anslutning till den översyn av bidragsreglerna för det allmänna skolväsendet som har påbörjats inom utbildningsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för det positiva svaret på min interpellation. Alltsedan <riksdagsbehandlingen av den nya lagen angående omsorger om de utvecklingsstörda har jag följt dennas praktiska tillämpning. Jag vet ati statsrådet väl känner den stora satsning som landstingen har gjort på det här området och även är införstådd med de ekonomiska svårig heter landstingen har att fullfölja de åtaganden som lagen initierar. Därför gläder det mig att statsbidragsbestämmelserna nu skall ses över. Statsrådet tar i sitt svar upp skolsidan, och min fråga gäller också den, men jag hoppas att det kommer att ske en successiv översyn av alla de andra områdena som berörs av omsorgslagen. Låt mig bara helt kort med ett enda exempel visa att det behövs. Socialstyrelsen framhåller med skärpa att vårdhemmen för utvecklingsstörda skall ordnas som s.k. inackorderingshem, upptagande 6—10 platser. Till dessa inackorderingshem utgår enligt —statsbidragsbestämmelserna inte något anläggningsbidrag, medan sådant utgår om vårdhem av konventionell typ byggs. De nuvarande bestämmelserna motverkar enligt mitt förmenande på detta sätt den nya vårdformen.